Herr talman! Låt mig först notera följande. Det är mycket intressant och stimulerande att ta del av herr Burenstam Linders reaktioner i denna talarstol. Herr Burenstam Linder, som har så mycket av boklig bildning och så fina certifikat på sina kunskaper, är egentligen alltför framträdande och har, som sagt, alltför fina certifikat för att kunna tillåta sig att exponera ett så dåligt omdöme. När det gäller Zenit finns det anledning att påpeka några saker. Zenit följde med när den borgerliga regeringen socialiserade ett antal varvsföretag. Att Zenit nu befinner sig i den situation som har redovisats för riksgäldsfullmäktige är en konsekvens av en serie beslut fattade av denna riksdag och av regeringen. Herr Burenstam Linder har själv deltagit och varit mycket aktiv i det sammanhanget. Han talar nu om Zenits situation. Men herr Burenstam Linder hade ett utmärkt tillfälle att avstå från att delta i socialiseringen av det varvsföretag som ägde Zenit. Herr Burenstam Linder väljer dock att socialisera företag, och sedan ställer han ut växlar som han inte är beredd att betala. Det är nämligen så, att riksdagen har beslutat att ställa ut kreditgarantier. Zenit har vänt sig till riksgäldsfullmäktige, och nu har beslut fattats. Det är bara det att herr Burenstam Linder inte tycker att beslutet i fråga är bra, men det är inte detsamma som att beslutet är olagligt.

Herr talman! Jag håller med Roine Carlsson om en sak, nämligen att allt som jag tycker är fel inte behöver vara olagligt. Det var en mycket djupsinnig kommentar från statsrådets sida! I detta fall får det dock prövas på sina egna meriter om det är ett i lagens bokstav — för att inte tala om lagens anda — fattat beslut. Att herr Roine Carlsson försöker tillvita mig ansvaret för att denna miljardrullning försiggår visar att han själv har havererat. Det är ett svagt argument han kommer med. Största delen av Zenits båtar tillkom i samband med den rederipolitik som drevs före 1976. Moderaterna har röstat för nedläggning av ett varv långt tidigare än socialdemokraterna kom till insikt om att moderat politik var riktig. Hade de följt våra förslag hade det varit mycket färre fartyg som skulle ha anammats i detta rederis uppläggning. Roine Carlsson lade fram sin proposition våren 1983 och sade helt elegant att dessa båtar skulle säljas innan lågkonjunkturen kom. Detta har inte alls skett. Vi röstade mot det förslaget, därför att vi inte ville vara med om en 109 sådan miljardrullning. Det är bara att läsa vad våra reservationer i dessa olika frågor har gått ut på. Varför är det till förmån för det allmänna att riksgäldsfullmäktige skall ställa upp med pengar när ägarna inte vill ställa upp? Det vore bra att få höra statsrådets tolkning av det. Varför går man inte till riksdagen? Det vore konstitutionellt rimligt och riktigt. Varför bevärdigar ni er inte att svara på frågor om hur det är med likvidationsplikt? Hade ni gjort det i januari hade styrelsen för detta bolag haft en helt annan utgångspunkt för sitt förfarande. Jag finner detta ytterst anmärkningsvärt, Roine Carlsson, och det är bedrövligt att ni inte svarar på sådana här frågor.
Herr talman! Vad som är konstitutionellt riktigt får väl prövas på något annat sätt än i en debatt mellan herr Burenstam Linder och mig. Jag noterar bara att riksgäldsfullmäktige har fattat detta beslut. Jag vet att herr Burenstam Linder inte tycker om beslutet, men diskussionen om detta får han föra på det ställe där detta skall föras. Under den socialdemokratiska regeringens tid har det sålts många fler fartyg från Zenit än det såldes under den borgerliga epoken. Fortfarande är det, herr talman, oerhört viktigt att understryka att Zenits fartygsinnehav är resultatet av en borgerlig varvspolitik. Socialdemokraterna har fått ta konsekvenserna av detta och vidtagit åtgärder för att sanera företaget. När frågan kommer till riksgäldsfullmäktige känns moderaterna inte vid denna omständighet. Jag vill bara notera detta.

Herr talman! Det är konstigt att statsrådet påstår att vi inte skulle kännas vid omständigheterna. Jag har redovisat vår uppläggning av hur dessa frågor skulle hanteras. Detta finns också klart redovisat i riksdagsprotokollen. Och innan Roine Carlsson kom till regeringen fanns detta klart fastlagt i propositioner och yttranden från vår sida, så det är bara att läsa handlingarna. Herr talman! Jag har, såvitt jag förstår, ingen möjlighet att här diskutera riksgäldsfullmäktiges beslut, av den enkla anledningen att det är tvivelaktigt vad man får säga från denna talarstol i fråga om myndighets utövande av sina skyldigheter och när det gäller i vad mån den följer lagen. Låt mig dock konstatera att Roine Carlsson har, genom beslut i regeringen, uppmuntrat riksgäldsfullmäktige att fatta beslut som minst sagt är ytterst diskutabla. Det är mycket dåligt att Roine Carlsson inte gör någon fortsatt analys av utvecklingen, som Per Westerberg har påpekat. Utvecklingen pekar helt klart mot att detta rederi kommer att klara sig endast en mycket begränsad tid framöver. Har inte Roine Carlsson en känsla av att regeringen måste ta itu med frågan och göra någonting åt den, i stället för att bara dilla om att moderaterna någon gång har varit med om att fatta beslut som vi i själva verket inte har varit med om?
Nr 119 Herr talman! Jag förstår att Staffan Burenstam Linder känner sig plågad av Tisdagen den den här frågan och känner grämelse över den. 16 april 1985 Jag vill återigen notera att herr Burenstam Linder har socialiserat detta företag och sett till att det finns en mängd osålda fartyg i det. Om Zenit Shipping Jag har fått uppgiften att försöka medverka till en utförsäljning, vilken görs = AB av denna styrelse. Herr Burenstam Linder bara grämer sig över de statliga företagens utveckling.

Herr talman! Roine Carlsson sade att han medverkar till att det sker en utförsäljning. Men det är just det han inte alls gör, att döma av det svar vi fick höra för en stund sedan. Han bara lutar sig bakåt och säger att den här styrelsen får sköta detta själv. Men han bryr sig inte om att se till att styrelsen upprättar en likvidationbalansräkning i tid. Han bryr sig inte ett dugg om det. Han svarar inte ens på frågor i riksdagen om det inte är dags att upprätta en sådan balansräkning nu. Frågar man efter 14 dagar på nytt om detta inte till sist kommer att bli nödvändigt, kommer han bara att återigen luta sig bakåt i bänken och inte svara på det. Herr talman! Efter att det givits 500 kr. per skattebetalare till detta rederi tänker statsrådet Carlsson tyvärr uppenbarligen bara luta sig bakåt och inte bry sig om vad styrelsen egentligen sysslar med.
Herr talman! När herr Burenstam Linder saknar argument tycker han om att diskutera min sittställning i bänken — det är alltid intressant att notera. Jag vill göra följande kommentar: Garantier är utställda, och de är till för att kunna infrias. Det är dyrare att gå någon annan väg. Om man förfar på det sätt som Burenstam Linder uttalar sig för blir det dyrare för skattebetalarna. Jag vet att låt mig säga intresset icke ljuger — jag är intresserad av att fartygen säljs till acceptabla priser. Herr Burenstam Linder är intresserad av att fartygen kan säljas till lägsta möjliga priser, vilket blir dyrare för skattebetalarna. Som jag sade tidigare, herr talman: Intresset ljuger icke.

Herr talman! Om Roine Carlsson verkligen var intresserad av att fartygen skulle försäljas till bästa möjliga priser hade han uppenbarligen uppträtt på ett helt annat sätt än han gör nu. Nu har ju 3 000 miljoner, herr talman, försvunnit på två år sedan riksdagen ställde upp med dessa pengar. Menar verkligen Roine Carlsson att han tänker slå sig för bröstet och säga att han har skött detta på ett förträffligt sätt och att jag skulle vara ute efter att det blev en förlust? Tvärtom — det är herr Carlssons uppläggning av det hela som visar sig inte ens hålla i två år, inte ens räcka till för att svara på frågor om hur det verkliga läget är i Zenit och inte ens räcka till för att gå till riksdagen och redovisa fögderiet. I stället manipulerar han med skumraskaffärer i en kvacksalverimottagning där man använder riksgälden.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för det korta och tyvärr föga förpliktande svaret på den fråga som jag ställde till jordbruksministern. Jag ställde den till jordbruksministern just därför att jordbruksdepartementet behandlar det ärende om en dammutbyggnad som föranledde frågan. Bakgrunden är att regeringen i sin vattenkraftsproposition våren 1984 föreslog att Haverö strömmar i Ljungan skulle byggas ut, trots att både Ånge kommun och länsstyrelsen i Västernorrland, liksom alla som speciellt har att tillvarata naturvårdsintressen, hade avstyrkt. Själv motionerade jag om avslag på regeringsförslaget i denna del. Med anledning av bl.a. min motion och kommunens ställningstagande samt det ringa krafttillskott en utbyggnad skulle ge avvisade riksdagen regeringsförslaget. Haverö strömmar skall alltså enligt riksdagsbeslutet inte byggas ut, åtminstone inte under den tioårsperiod planen gäller. Eftersom jag har god kontakt med människorna i den berörda bygden vet jag hur glad man där var över riksdagsbeslutet. Man var tillfredsställd över att ett regeringsförslag kan fällas i riksdagen, om opinionen är tillräckligt omfattande och argumenten starka. Man upplevde att bevarandeintresset segrat i en kamp med utbyggnadsintressena. Trots riksdagsbeslutet föreligger nu från dem som ansökt att få bygga kraftverk en ansökan om att få bygga en damm, vars ena alternativ enligt kommunen och länsstyrelsen skulle få ungefär samma negativa inverkan på Hittills har denna ansökan inte avvisats, och det sägs heller ingenting i Tisdagen den svaret om det. Och så länge den inte avvisats finns hotet mot strömmarna. 16 april 1985 Självklart upplevs det som synnerligen inkonsekvent och anmärkningsvärt att det trots riksdagsbeslut emot utbyggnad eventuellt skall kunna tillåtas att Om förstärkt skydd göra en dammbyggnad som medför ungefär motsvarande skador som en för Haverö strömkraftverksutbyggnad. Först ville jag inte tro att det var möjligt, men sedan mör jag genom riksdagens utredningstjänst fått uppgiften från handläggaren på jordbruksdepartementet att riksdagsbeslutet i fjol inte skyddar strömmarna från utbyggnad enligt riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen, fann jag det nödvändigt att ställa frågan till jordbruksministern om han avsåg att stärka skyddet för Haverö strömmar. Tyvärr sägs ingenting i svaret om det, och jag vill komplettera med att fråga bostadsministern om bostadsministern anser det vara konsekvent och förenligt med riksdagsbeslutets anda att det trots riksdagens beslut om att strömmarna inte skall byggas ut skall vara möjligt enligt annan lagstiftning och andra regler att göra ett motsvarande ingrepp.

Herr talman! Jag ställde frågan här i riksdagen därför att den är mycket aktuell och visar på de inkonsekvenser som kan uppkomma på grund av att olika lagar och bestämmelser inte överensstämmer med varandra. Jag kan återge vad t.ex. Ånge kommun säger om dessa strömmar. Man säger bl.a. att en förläggning av en dammbyggnad i Norreströmmen nedströms det nuvarande läget inte skulle vara i konsekvens med riksdagens beslut att Haverö kraftverk inte skall få komma till utförande. Man talar alltså om konsekvenserna. Länsstyrelsen säger att det enda dammläge som är förenligt med riksdagsbeslutet är det läge där de nuvarande dammarna finns. Vi skall inte diskutera de olika alternativen och förutsättningarna för dem. Vad som närmast är anmärkningsvärt är att riksdagen alltså å ena sidan kan fatta beslut om att man inte får bygga ett kraftverk och å andra sidan att riktlinjer alltjämt gäller enligt vilka det kanske kan tillåtas att det byggs dammar som har samma negativa inverkan på en miljö som riksdagen har sagt skall bevaras. Det var mot den bakgrunden som jag ställde frågan till jordbruksministern om han var beredd att verka för att en förstärkning av skyddet för Haverö strömmar. Jag hade inte ställt frågan om hur det aktuella ärendet skulle handläggas. I det uttalande som bostadsministern har gjort kan man mellan raderna och mellan orden utläsa en ganska positiv inställning, och jag hoppas att jag och övriga som är intresserade av bevarandet av strömmarna skall våga med tillförsikt se fram emot det beslut som regeringen skall fatta i detta ärende om några veckor.

Herr talman! Tyvärr är det litet sent att diskutera ett bevarande, om Tisdagen den regeringen skulle tillåta dammbyggnader som enligt sakkunskapen skulle få 16 april 1985 samma negativa effekt på området som ett kraftverk. Det var för att inte spara debatten tills det är för sent som jag tyckte att det skulle vara värdefullt Om förstärkt skydd att få höra regeringens ståndpunkt. Bostadsministern måste väl ändå dela min uppfattning att riksdagsbeslutet inte framför allt fattades för att man inte ville ha ett kraftverk utan för att kraftverket så att säga inte var värt lika mycket som bevarandeintresset i den avvägningen. Jag tror att de allra flesta — inkl. många av oss riksdagsmän — upplever det som inkonsekvent, om man fortsättningsvis tar ett riksdagsbeslut som förbjuder utbyggnad när det gäller kraftverk, medan vattenlagen och riktlinjerna skulle tillåta andra byggnader. Det var detta jag ville ta upp till diskussion.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

kommun och länsstyrelse, fordras det om man skall vara konsekvent att man inte tillåter en dammutbyggnad som skulle få en negativ effekt på strömmarna och den omgivande naturen.

Fru talman! Dagens u-landsdebatt äger rum mot en i vissa hänseenden ljusare bakgrund än förra årets. Förbättringen i världsekonomin har lett till en bättre tillväxt också i många u-länder. Skuldkrisen ter sig något mindre hotande. I Sydostasiens marknadsekonomier fortsätter den imponerande utvecklingen. Två av jordens största, folkrikaste och samtidigt fattigaste nationer, Kina och Indien, har en gemensam distinktion i världssamfundet att peka på: De är båda kreditvärdiga och därmed intressanta partner i det internationella varuutbytet. Utvecklingen i Latinamerika går framåt i ett utomordentligt viktigt hänseende. I land efter land har militärregimer ersatts av folkvalda församlingar och regeringar. Demokratin har gjort stora landvinningar på en kontinent där den haft svårt att hävda sig. Det stora undantaget i denna för u-länderna som helhet något gynnsammare bild är Afrika. Afrika, söder om Sahara, genomgår en kris, präglad av torka och missväxt, svält, inbördes stridigheter och kränkningar av mänskliga rättigheter. Även om naturens hårdhet och nyckfullhet är en orsak till dagens svårigheter, är människan också i högsta grad ansvarig. Svälten i Afrika är ett resultat av torkan men också av en utvecklingspolitik som systematiskt har missgynnat jordbrukssektorn. Ett exempel härpå är Tanzania, som fått se utveckling förbytas i stagnation, ekonomisk och social tillbakagång. Den förda utvecklingspolitiken, inspirerad av socialistiska idéer, med dess satsning på tvångsvis kollektivisering av småbrukare och en statsdirigerad ekonomi har brutit samman. Landsbygden återgår till naturahushållning. Avsalugrödorna minskar. Den befintliga industrikapaciteten utnyttjas i ringa utsträckning, och städerna lever alltmera på bistånd och import. Då Tanzania är ett av de länder som fått mest bistånd per capita och är det största mottagarlandet för svenskt bistånd, måste frågan ställas om biståndets roll och eventuella skuld i denna sorgliga process. Alstrar biståndet ett biståndsberoende hos statsledning och administration? Snedvrider biståndssubventionerna den ekonomiska utvecklingen? Minskar biståndet benägenheten hos de styrande att ändra sin politik så att den bättre stämmer överens med folkflertalets önskemål och behov? Svenskt bistånd möter utomordentliga svårigheter inte bara i Tanzania. Situationen är likartad i Etiopien, Angola, Mogambique, Laos och flera andra länder. Frågan måste ställas om det över huvud taget är meningsfullt att bedriva utvecklingssamarbete med länder, vilkas utvecklingsstrategi inte kan förväntas leda till resultat, som motsvarar något av de fyra målen för svensk biståndspolitik. Erfarenheten visar nämligen att biståndets effektivitet inte minst beror av hur mottagarlandets ekonomi i övrigt fungerar. Verklighetsfrämmande ekonomisk politik, misshushållning med egna resurser, korruption och andra missbruk kan omintetgöra de mest generösa biståndsansträngningar. Där svenskt bistånd spelar en verkligt stor roll, har vi ett ansvar också i sådana hänseenden. Blir det verkningslöst till följd av vad mottagarlandets myndigheter gör eller underlåter att göra, bör biståndsprogrammet omprövas. Detta ligger i båda parters intresse. Sker ingen ändring i en ickefungerande utvecklingsstrategi, bör biståndet växlas över till hjälp i andra former, t.ex. genom enskilda organisationer, katastrofbistånd eller genom en satsning på sådana basbehov som utbildning, hälsooch sjukvård samt miljöoch markvård. Det svenska folkets biståndsvilja bärs upp av humanitär medkänsla med fattiga och nödlidande människor. Når hjälpen inte fram eller gör den ingen nytta, faller själva motivet för verksamheten bort. I själva verket är det avsevärt cyniskt att som många opinionsbildare i Sverige gör ägna frågan om biståndets volym ett hett engagemang men sedan tappa intresset, när frågan om biståndets innehåll och effektivitet kommer upp. Utvecklingen är speciellt dålig i flera av programländerna för svenskt bistånd. Socialdemokratin har valt att satsa de stora biståndsbeloppen på socialistiska regimer som velat föra en socialistisk utvecklingspolitik. Nästa led i denna tankekedja har varit att om Sverige bara valt ”rätt” regim/land att ge biståndet till, behöver vi inte längre bry oss om biståndets utformning. Den saken ordnar mottagarlandet bäst självt. Ur denna filosofi har växt en u-hjälp, som har få internationella motsvarigheter i kravlöshet och frikostighet. Importstöd och luftiga s.k. programstöd har fått ta en stor del av landramarna. Projektinsatser med noggrann målangivelse har blivit få. Fru talman! Trots den nedslående utvecklingen i många av mottagarlän derna för svenskt bistånd finns inga tecken på omprövning och nytänkande i årets budgetproposition. Socialdemokratin kör vidare med den regimorienterade biståndspolitiken. Vietnam och Tanzania skall fortsätta att få hundratals miljoner i bistånd. Inslaget av allmänt ospecificerat och svårkontrollerat budgetstöd som en del av biståndspolitiken förstärks genom förslaget om det s.k. betalningsbalansstödet på 400 milj.kr. Direkt anmärkningsvärd är regeringens hantering av riksrevisionsverkets beska kritik av importstödet. Nära 40976 av de s.k. landramarna utgörs av importstöd. Om denna biståndsform säger riksrevisionsverket att SIDA:s kunskaper om hur importstödet används och om effekterna av stödet är ringa. SIDA självt föreslår i sitt anslagsäskande en nedtrappning av importstödet och att termen importstöd utgår. Trots RRV:s och SIDA:s uppfattningar förklarar regeringen att importstödet är en värdefull biståndsform och bör fortsätta att utgå. Socialdemokratins oförmåga att ändra sitt eget tänkande visar sig också i regeringens kallsinniga attityd till miljöoch markvård. Svälten i Etiopien och livsmedelskrisen i betydande delar av Afrika har på ett dramatiskt och ohyggligt sätt åskådliggjort det hot mot mänsklighetens levnadsbetingelser som den pågående miljöförstöringen utgör. Under trycket av befolkningstillväxt och överbetning försvinner skogen och det livgivande marktäcket. Kvar blir en ofruktbar jord som ger för litet överskott för att befolkningen skall kunna lagra inför de magra och torra åren. Hotet mot naturresurserna är en av de frågor som mänskligheten måste hjälpas åt att försöka lösa. Program för miljöoch markvård bör vara ett av de främsta inslagen i svenskt biståndsarbete. Hoppingivande nog finns det också exempel på framgångsrika biståndsinsatser på detta område. Det pågående markvårdsprojektet i Kenya är ett sådant. Med ett litet personalbistånd och relativt små anslag — 50 milj.kr. fram till den 1 juli 1984, att jämföra t.ex. med de 2 miljarderna till Bai Bang — har man nått ut till och påverkat ett mycket stort antal bönder, ca 35 000 per år. Det fina med insatsen är att det är böndernas eget arbete som varit avgörande — biståndet har framför allt bestått av rådgivning — och att bönderna velat engagera sig därför att de så snabbt sett en produktionsökning på grannens och den egna täppan. Istället för att ta till vara de initiativ som de borgerliga regeringarna tog på detta område, genom att bl.a. införa ett särskilt anslag för miljöoch markvård, var en av socialdemokratins första åtgärder att avskaffa detta anslag. Därmed ryckte man undan grunden för en kraftig expansion av insatser för att bekämpa miljöförstöringen. Det ankommer nu på de borgerliga att i regeringsställning ta initiativ till svenska insatser och program för att bevara naturresurserna. Fru talman! Hade detta miljöoch markvårdsanslag funnits, hade inte de av SIDA och Röda korset planerade miljöoch markvårdsinsatserna i Etiopien behövt bekostas, som nu tydligen föreslås, delvis med katastrofmedel. Katastrofposten är ett av de få anslag i den svenska biståndsbudgeten som nästan helt utnyttjats under detta år, och katastrofposten är en post som behövs för nödlidande människor som drabbas av katastrofer. Med ett miljöoch markvårdsanslag hade denna post inte behövt intecknas. Socialdemokratisk biståndspolitik har kört fast. Den har kört fast i sin regimorientering, i sin kravlöshet och sin satsning på luftiga allmänna budgetstöd. Genant för utrikesutskottets majoritet är att stödja förslaget om det s.k. betalningsbalansstödet på inte mindre än 400 milj.kr. Regeringen kan inte precisera vad pengarna skall användas till, och det kan inte heller utskottet. Förmodandet ligger nära till hands att denna post tillkommit för att tillfredsställa det dubbla syftet att enprocentsmålet skall uppnås utan att statskassan därmed förorsakas några extra utgifter. Det är självklart att vi i utrikesutskottets minoritet är särskilt oroade av denna post med tanke på den nonchalanta hantering av biståndsmedel som har skett från regeringens sida i den s.k. BPA-affären, i frågan om krediter till Nicaragua, och när det gäller avskrivningen av affärskrediter till Vietnam. Det är självklart att vi ser med oro på hur betalningsbalansstödet skall komma att hanteras av regeringen. Genant borde det också vara för socialdemokratin att fortfarande stå bakom miljonrullningen till Vietnam. I rapporter har avslöjats orimliga arbetsförhållanden för arbetskraften i skogen, mestadels kvinnor, och i Kampuchea har den vietnamesiska armén raderat ut flyktingläger som byggts upp med bl.a. svenska biståndsmedel. Det fortsatta svenska biståndet till Vietnam föranleder en fråga till socialdemokraterna i denna kammare: Är det er uppfattning att svensk u-hjälp skall utgå till länder som för angreppskrig och ockuperar sina grannar? Fru talman! Får jag här göra en liten randanmärkning med anledning av tidningsuppgifter som förekommit. Det har faktiskt icke skett någon medverkan från moderat sida vad gäller Bai Bang-projektet. Vi har ifrågasatt Bai Bang-projektet ända sedan vi fick kännedom om det. Själv kom jag inte in i SIDA:s styrelse förrän i juni 1976, och det fanns ingen företrädare för moderaterna i styrelsen före mig. Allan Hernelius väckte frågan om Bai Bang i riksdagen redan den 14 november 1974. Fru talman! Jag kan faktiskt inte se att den inställning som socialdemokraterna redovisar i fråga om Vietnam och det stora biståndet till detta land överensstämmer med Sveriges traditionella utrikespolitik, som söker främja fred och frihet. Sverige har ett ansvar för att främja de mänskliga frioch rättigheterna också i den tredje världen. Sverige har ett ansvar som medlem i FN samfundet och som stor biståndsgivare. När frågan om biståndet och de mänskliga rättigheterna kommer upp i denna kammare svarar utrikesministern nästan automatiskt: ”Biståndet får inte användas som påtryckningsmedel.” Någon närmare analys gör han sedan inte. Faktum är emellertid att när generalerna tog makten i Chile avbröts det svenska biståndet dit med omedelbar verkan. Därom var de politiska partierna ense. Faktum är också att nära hälften av Sveriges bilaterala bistånd kan ses som ett led i kampen mot apartheid. Att svenskt bistånd skall stödja frontstaterna och arbeta mot apartheid på olika vägar, därom råder också enighet i riksdagen. Likaså att Sverige i FN skall ta initiativ som för kampen mot apartheid, detta brott mot människans rättigheter, vidare. Från moderat sida har vi också lagt förslag till årets riksdag om att stödet skall öka till de grupper som inne i Sydafrika verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. Men när sedan Vietnams invasion i och ockupationskrig mot Kampuchea kommer på tal, då tystnar socialdemokraterna. Trots detta flagranta brott mot folkrätten och det lidande och de flyktingskaror som Vietnams armé förorsakar så skall svenskt bistånd av betydande omfattning fortsätta att utgå. Om övergreppen i Matabeleland och Zimbabwes utveckling till enpartistat är det också påfallande tyst. Vad kommer det sig att den regering som är snar att fördöma kränkningar av mänskliga rättigheter i andra länder så gärna tiger när det gäller övergrepp och förföljelse i de svenska programländerna? Innebär pågående biståndssamarbete att något slags frizon inrättas gentemot länderna i fråga? Tvärtom så borde biståndssamarbetet öka Sveriges möjligheter att föra en konstruktiv dialog med programländerna. Fru talman! Av stor betydelse är de förslag till en ändrad inriktning och ett ändrat innehåll i vårt bistånd som i detta betänkande framläggs av en enad borgerlighet. I reservationer till utrikesutskottets betänkande anges en nyorientering av det svenska biståndet på vissa centrala punkter. Den nuvarande regimorienteringen av biståndet föreslås gradvis övergå till ett bistånd som är mer inriktat på projekt och ämnesområden. Främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i mottagarländerna betonas. Fördelarna med bistånd genom enskilda organisationer och ett närmare samarbete med näringslivet i Sverige understryks. Vi föreslår att den särskilda anslagsposten för miljö, markvård och energi återinförs och att den tillförs väsentliga resurser. Moderata kolleger i utskottet kommer att närmare belysa innehållet i dessa reservationer, liksom de separata moderata reservationerna. Svensk biståndspolitik måste få en ny start. Den måste ges en annan inriktning och ett annat innehåll. De socialistiska dogmerna leder inte till målet: framåtskridande och utveckling för de fattiga. Erfarenheten visar att förutsättningarna för ett effektivt bistånd förbättras om vi söker samarbeta med länder som strävar efter demokratiska och marknadsekonomiska lösningar på utvecklingsproblemen. Ett samhälle som ger inflytande och uppmuntran åt individen är en förutsättning för att de uppsatta utvecklingsmålen skall kunna uppfyllas. Skall svensk u-hjälp behålla sin trovärdighet måste de humanitära motiven återigen lyftas fram i förgrunden. Biståndets nytta för de fattiga och nödlidande människorna måste vara det dominerande ledmotivet. Fru talman! Handeln mellan i-länder och u-länder omfattar ett avsevärt mycket större kapitalflöde och betyder ofantligt mycket mera för utvecklingen i u-världen än biståndet. I denna mening är frihandeln den bästa utvecklingshjälpen, och de svenska handelsrestriktionerna gentemot textilimporten bör i konsekvens härmed avvecklas. Men för de allra fattigaste u-länderna med liten handel betyder den kapitaloch teknologiöverföring som är förknippad med biståndet mycket. Det finns också, mitt bland problemen, många lyckade och framgångsrika biståndsprojekt även i svensk biståndsverksamhet. Påtagligt är att såväl hälsostandard som utbildningsnivå har förbättrats i många u-länder. Vad som nu framför allt behöver komma i gång är produktionen. Och detta sker endast i en riktig politisk och ekonomisk miljö, där den enskildes insatser stimuleras. Fru talman! En demokratisk samhällsutveckling och en ekonomisk utveckling som leder till framåtskridande för de fattiga går hand i hand. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de gemensamma borgerliga reservationerna och till de separata moderata motionerna som är fogade till utrikesutskottets betänkande 12.

Fru talman! Ett replikskifte med Margaretha af Ugglas i den här frågan är ganska meningslöst. Folkpartiets ståndpunkt är att vi skall satsa 1 90 av bruttonationalinkomsten i hjälpen till de fattigaste folken. Vi anser att det är ett minimikrav i ett land där vi har det relativa välstånd som vi har i Sverige och mot bakgrund av den ofattbara nöden i de fattigaste länderna i tredje världen. Moderata samlingspartiet har motiverat sitt besparingsförslag utifrån två utgångspunkter. Den ena är att den nuvarande u-hjälpen inte är tillräckligt effektiv och att de anslagna medlen inte har kunnat användas. Botemedlet mot det — där är vi ense med moderaterna — är en översyn av sättet för vår u-hjälp. Men detta är inget skäl till att ta ner biståndsanslaget. Fortfarande kvarstår de otroliga behoven hos de människor som lider nöd i den här omtalade delen av världen. Att då såsom en andra punkt anföra det svenska budgetunderskottet och underskottet i utrikeshandeln som motiv för att skära ner vår u-hjälp betraktar jag som i högsta grad egoistiskt. Det är på den avgörande punkten som vi har en klart annan uppfattning än moderata samlingspartiet.
Fru talman! Diskussion är aldrig meningslös i en demokrati och den ger ju mig en möjlighet att förklara de moderata ståndpunkterna. Vi har mycket klart uttalat att när biståndet får en ändrad inriktning, när det blir effektivare, när vi känner att biståndsmedlen verkligen gör nytta, när medlen kan användas på ett sådant sätt att de når målet, är vi också beredda att öka biståndsanslagen.
Fru talman! Om jag sade att ett replikskifte var meningslöst i det här speciella fallet, skall jag ta tillbaka det nu.

Jag tackar för det beskedet. Jag noterar det, och jag vill att det på det här sättet också skall komma till riksdagens protokoll.

Fru talman! Jag vill replikera till Bertil Måbrink på två punkter. Den ena gäller biståndet till Angola och den andra biståndet till Vietnam. Bertil Måbrink sade att dessa länder har ett samhällssystem som inte passar våra värderingar. Det samhällssystem som inte passar våra värderingar är främst representerat av de främmande trupper som finns i Angola. Cuba, som tidigare har fått svenskt bistånd, har skeppat trupper till en avlägsen kontinent och deltar i striderna inne i Angola. Vi finner detta oacceptabelt, och vi anser att Cubas inblandning på ett avgörande sätt hindrar en fredlig utveckling i Angola. Vi har samma syn på det överdimensionerade antal sovjetiska rådgivare som finns i landet. Med utgångspunkt i detta anser vi inte att det finns kriterier för att ytterligare öka biståndet till Angola. Därför föreslår vi ett oförändrat bistånd. Bertil Måbrink sade att amerikanarna hade bombat Vietnam tillbaka till stenåldern. Jag vill fråga Bertil Måbrink: Inte kommer väl det vietnamesiska folket ur denna stenåldersperiod genom att omgående efter fredsslutet starta ett anfallskrig mot ett grannland? Det är mycket svårt att inför våra egentliga uppdragsgivare, svenska folket, motivera att vi här i riksdagen med u-landsbistånd stöder ett land som för anfallskrig mot ett grannland. Senast i går innehöll nyheterna här hemma uppgifter om att vietnamesiska trupper var på offensiven på gränsen till Thailand. Den vietnamesiska insatsen i Kampuchea har inte bara skadat Vietnams folk — kriget måste ju vara en ohygglig påfrestning för vietnameserna — och folket i Kampuchea, utan också skapat en betydande oro i hela denna del av Sydostasien. Ett sådant land som Vietnam skall inte ha svenskt u-landsbistånd.

Fru talman! Bertil Måbrink frågar mig vilka utländska trupper jag talar om då det gäller inblandningen i Angola. Jag trodde att jag hade preciserat det ganska tydligt. Det var de kubanska trupperna, och det var överdimensioneringen av sovjetiska rådgivare i Angola. Jag försvarar inte på något sätt Sydafrikas agerande dels inne i det egna landet, dels gentemot sina grannstater. Det är en fara för freden och den fredliga utvecklingen totalt i hela det här området — och det har vi klargjort i flera andra debatter. Däremot kan jag inte förstå att Bertil Måbrink kan försvara att Cuba har skeppat över trupper till en annan kontinent och aktivt deltar i kriget där. Inte menar väl Bertil Måbrink att de kubanska trupperna i Angola bidrar till fred och politisk balans i landet? Är det Bertil Måbrinks objektiva syn på detta problem? Jag vill ha svar på den frågan.

Fru talman! Det är bara att titta i utrikesutskottets betänkande som vi nu behandlar, Sture Korpås, och i alla de reservationer som jag har avgivit där. Jag är ingen stödtrupp till någondera sidan. Men självfallet tycker jag att den socialdemokratiska biståndspolitiken i många stycken är bättre än den ni står för. Det är ju bara att läsa era reservationer, som omöjliggör för mig att över huvud taget tänka mig något stöd till den sidan. När det gäller betalningsbalansstödet har utskottet gjort följande precisering: ”Betalningsbalansstödet är biståndspolitiskt motiverat och bör som sådant självfallet underordnas de fyra biståndspolitiska målen.” Det är en mycket klar precisering, och det tror jag Sture Korpås erkänner om han nu är riktigt ärlig. Vad är de fyra biståndspolitiska målen? De är resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet samt demokratisk utveckling. Därför har jag ställt upp på det här betalningsbalansstödet. Det är bra, Rune Ångström, att vi nu också fick klämma fram att Rune Ångström tar avstånd från Sydafrikas aggressivitet mot Angola. Det faktiska, historiska, förhållandet är ju att när MPLA lyckades erövra självständigheten för Angola så kastade sig Sydafrika över detta sargade land och dess trötta människor. De begärde då hjälp. De gick först till Algeriet, de gick till Jugoslavien och i tredje omgången gick de till Cuba — och begärde hjälp för att kunna få behålla sitt oberoende och sin självständighet. Därmed skall Rune Ångström få svaret: Jag anser fortfarande att den kubanska närvaron i Angola är ett bidrag för att bevara Angolas självständighet och oberoende. Det krav man skall ställa i detta sammanhang är att Sydafrikas rasistregim upphör med sin fruktansvärda aggression emot Angola, men också emot de andra frontstaterna. Det är det primära och viktiga. När vi har åstadkommit det, då blir det också lugn och stabilitet och fredliga förhållanden i hela södra Afrika, till välgång för alla de människor där som så väl behöver denna fred för att bygga upp och utveckla sina respektive länder.

Fru talman! Efter mig på talarlistan står utrikesminister Bodström, och jag utgår från att utrikesministern kommer att redovisa den socialdemokratiska synen på biståndspolitiken i stort och situationen i tredje världen. Det finns för mig ingen anledning att göra detta — det räcker med att en talare från mitt parti gör det. Jag kommer därför, fru talman, att inskränka mig till att ta upp en del av de frågor som oppositionsföreträdarna har varit inne på, och jag presenterar där utrikesutskottets syn. Nu är den här debatten, fru talman, litet förvirrad, därför att den gäller en lång rad olika frågor och de tas upp av olika talare. Vi har en arbetsfördelning inom partierna, så att flera av de frågor som oppositionsföreträdarna tidigare tagit upp här i talarstolen kommer att behandlas av kolleger till mig i min utskottsgrupp. Jag tar sålunda av det skälet exempelvis inte upp Vietnamfrågan; den kommer Sture Palm senare att behandla. Om det alltså är punkter som jag inte berör, så kommer det inte an på oartighet mot oppositionens företrädare utan det kommer an på att vi har denna interna arbetsfördelning. Utskottet tillstyrker i stort sett budgetpropositionen. Det föreligger två undantag. En utgiftspunkt som heter Försöksverksamhet och metodutveckling får en ökning med 17 miljoner enligt utskottsbetänkandet, och till enskilda organisationer anvisas 12 miljoner mera än budgetpropositionen föreslagit. Det är i enlighet med SIDA:s förslag. De pengarna tas från u-krediterna. Detta är de enda förändringar i budgetpropositionen som utskottsmajoriteten föreslår. Det betyder att vi nu tillstyrker att Sverige för ett kommande budgetår skall anvisa 8 060 milj.kr. till bistånd åt de fattiga människorna ute i världen. När jag lyssnat på den här debatten har jag funnit att flera av talarna varit mjuka i sin framtoning, med ett väsentligt undantag: Margaretha af Ugglas. Hon gick till ett frontalangrepp mot den socialdemokratiska regeringens biståndspolitik och talade om kravlöshet, om för stor frikostighet, om att vår politik på ett genant sätt har kört fast osv. Detta föranleder mig att rikta några frågor till Margaretha af Ugglas. Det är ju så att skillnaden mellan moderata samlingspartiet och de andra borgerliga partierna i detta betänkande är större än skillnaden mellan det socialdemokratiska partiet å ena sidan och centerpartiet och folkpartiet å den andra sidan. Ni moderater vill minska biståndet med 10 96, dra ner det med över 800 miljoner i förhållande till de andra partierna. Den första frågan är: Hur stort blir biståndet i nästa års budgetproposition, om vi får en borgerlig regering efter valet i höst? Det är en stor och betydelsefull post, där svenska folket har rätt att få veta vad som är regeringsalternativet jämfört med det som gäller i dag. Det talas som sagt om kravlöshet och om frikostighet och om att vi har kört fast. Den andra frågan är då: Varför gjorde ni ingenting för att förändra vår biståndspolitik under de sex år som ni och de andra borgerliga partierna hade inflytandet över den i regeringsställning? Är det just nu, under de två åren efter regeringsskiftet, som kravlöshet, för stor frikostighet och fastkörande har inträffat? Sanningen är ju den att ni allihopa var totalt handlingsförlamade under de sex borgerliga regeringsåren. Då hade ni chansen att dirigera om det svenska biståndet, om ni inte tyckte att det var bra som det var. Men ni körde vidare, ni band oss för det stora Kotmaleprojektet, som var utomordentligt tvivelaktigt. Det förekom inte i vanlig ordning diskussioner, och biståndsmyndigheten var inte inkopplad, osv. Vi föredrar att själva avgöra om vår politik är genant. Vi för en konsekvent biståndspolitik, och vi är beredda att göra de justeringar i biståndspolitiken som kan föranledas av de erfarenheter som vi skaffar oss och den ökade kunskap vi får om tekniken när det gäller biståndet. Det talas ju mycket om biståndets effektivitet. Tillsammans med flera av denna kammares ledamöter har jag, antingen som ledamot av SIDA:s styrelse eller som medlem av riksdagens utrikesutskott, sett biståndsprojekt ute i världen som är mycket dåliga, som är skandalöst misslyckade. Det är klart att vi skall kritisera, om det finns skäl att göra det. Men vi har ju också många projekt som är mycket bra. Om det talas det mycket litet. Någon nämnde bl.a. markvårdsoch vatteninsatser. Mycket är bra, men det är klart att när vi finner att en viss teknik inte har lyckats, skall vi revidera den. Det är vi också beredda att göra. Därför sker det också en successiv förändring av biståndet. Kraven på mottagarländerna ökar i betydande utsträckning, osv. Men det var ju under er regeringstid, Margaretha af Ugglas, som den famösa ananas-jos-fabriken i Bangladesh fick klarsignal. Där släpptes det till 33 milj.kr. för byggandet av en fabrik, som nu står där utan att kunna användas. Man glömde nämligen att ta reda på om det fanns råvara. Så nära i tiden har sådana skandaler på u-hjälpens område kunnat inträffa, utan att ni har sagt ett ord om saken: det var bäst att hålla tyst så länge som möjligt, eftersom det skedde under den borgerliga regeringstiden. Frågan om landramarna har en stor tyngd i debatten. Jag förstår det, eftersom det här finns utrymme för diskussion. Jag har aldrig sagt att en viss teknik skall gälla för all framtid. Riksdagen begärde också förra året att få se över frågan om landramarna för att man om möjligt skulle kunna åstadkomma ett flexiblare landramssystem. SIDA gjorde en utredning, varefter det också har företagits vissa justeringar. Landramssystemet är därför mindre låst än tidigare. En stor biståndspolitisk utredning har också varit föremål för diskussion. Jag vill, fru talman, inte utesluta att det så småningom kan bli nödvändigt med en övergripande biståndspolitisk utredning. En sådan utredning har gjorts ungefär vart tionde år, och det är väl inte fel att fortsätta på det sättet. Jag vill emellertid erinra om att flera av de saker som skulle utredas i den stora utredningen redan har utretts i separata utredningar, bl.a. frågan om landramarna, frågan om biståndsadministrationen och frågan om de enskilda organisationernas kapacitet att ta emot bistånd. När det gäller den senare frågan pågår det för närvarande en utredning. Vi har valt tekniken att utreda delar av biståndet i stället för att ha en stor biståndspolitisk utredning. När ni driver den här frågan så hårt är det bara därför att ni måste försöka hitta några punkter där ni är överens. Det gäller hela den svenska politiska debatten just nu. När de borgerliga partierna är djupt splittrade försöker de att plocka fram detaljer där de är överens. Det är naturligtvis lysande att kunna vara överens om att man vill ha en biståndspolitisk utredning. Därmed har jag — jag upprepar detta — inte för all framtid tagit avstånd från tanken på en sådan utredning. När det blir nödvändigt med en utredning skall vi naturligtvis tillsätta en. Det görs också stor affär av frågan om den tidigare anslagsbeteckningen Miljö, markvård, energi. Anslagsposten fanns alltså tidigare, men har nu ersatts med andra beteckningar. Det är klart att jag inte kan säga att den absoluta sanningen ligger i en viss beteckning på ett anslag. Det finns möjligheter att döpa anslagsrubrikerna på olika sätt. Det viktigaste är, och det kunde vi väl vara överens om, att pengarna verkligen går till de insatser som döljer sig under anslagsrubriken. Det satsas i stor utsträckning på markvård, på energifrågorna och på miljöfrågorna. Vi fäster stort avseende vid dessa frågor och använder pengar från andra anslagsrubriker till detta, främst landramarna, men härutöver finns pengar under den nya anslagsrubriken Försöksverksamhet och metodutveckling. När vi sålunda inte behåller den tidigare anslagsposten är det inte ett uttryck för en nedvärdering av de problem som döljer sig under den rubriken. Det har också talats om samordning av biståndet för att få det mer effektivt. Och det är jag den förste att i tal efter tal stå upp och säga. Vi kommer från Bangladesh med SIDA:s styrelse. Det visar sig att det står ett otal länder och organisationer i kö för att komma in med pengar i bistånd. Man har inte lyckats, för man har inte kunnat hitta lämpliga användningsområden för pengarna. Det är naturligtvis en klar brist på koordinering när det gäller biståndet till det landet. Det gäller också andra länder. Det vore bra om vi kunde hitta effektivare metoder för samordning, så att inte vissa åtgärder kommer till stånd på ett mindre bra sätt. SIDA:s styrelse upptäckte t.ex. ett sjukhus med gott om läkare och annan personal, men utan utrustning. Det är klart att om insatserna kunde samordnas så att utrustning också kom dit, så att sjukhuset kunde fungera, skulle det vara en framgång. Det måste vara målet i allt vårt arbete. Vi måste eftersträva — och det är ett svar till Bertil Måbrink, som frågade vad vi menade med effektivitet — att pengarna kommer till användning på ett sådant sätt att de verkligen når ut till människorna och inte blir sittande i flaskhalsen. Vi har en nordisk samordningskommitté, Nordiska rådgivande kommittén för bistånd, med parlamentariker. Jag är ordförande i år i den gruppen. Vi kommer att vid ett sammanträde i juni månad gå igenom de länder där de nordiska länderna tillsammans bedriver biståndsverksamhet och se om det finns möjligheter att öka samordningen av våra insatser så att största möjliga effektivitet uppnås. Det har också sagts några ord om befolkningsfrågorna. Jag vill bara säga litet grand om dem. Där är också Bangladesh ett allvarligt, gripbart och gripande exempel, med en fruktansvärd överbefolkning som gör att all standardstegring döljs eller försvinner i skuggan av befolkningsutvecklingen. Där har man gjort insatser som är etiskt utomordentligt tveksamma. Det visar hur svårt detta är. När man betalar folk för att de steriliserar sig eller betalar agenter som går ut och säljer sterilisering åt dessa människor, är det naturligtvis inte i överensstämmelse med vårt sätt att se på detta. Det är i konflikt med grundläggande mänskliga rättigheter. Det är en etik vi inte kan acceptera, men ändå, som jag sade i riksdagens utrikespolitiska debatt, måste befolkningsfrågorna på något sätt angripas; annars är mycket, kanske det mesta, av biståndet nästan meningslöst. Då kommer inte de fattigaste människorna att få hjälp, och det innebär heller inte att vi medverkar till någon höjning av människornas standard ute i världen. Jag vill till sist, fru talman, nämna litet grand om betalningsbalansstödet och om de mänskliga rättigheterna. Betalningsbalansstödet har majoriteten av utskottet tillstyrkt, och gjort det med en rad preciseringar. Dem har Bertil Måbrink redan läst upp, och jag har ingen anledning att upprepa dem. Men det är inte så som Sture Korpås sade, att bara de raderna som Sture Korpås läste upp var de som hade fångat Bertil Måbrink i fållan och gjort att vi fick majoritet för detta förslag. Utskottet tyckte att förslaget var ofullständigt preciserat i propositionen och att det därför fanns anledning att göra ytterligare preciseringar. Och vi har gjort det på en hel sida, vilket jag ber de ärade kammarledamöterna att ta del av. Skuldkrisen är kanske det svåraste problemet i en lång rad av dessa länder. Är det inte litet konstigt att vi inte skulle kunna vara överens om att försöka hitta en form för att hjälpa dessa länder ur sin skuldkris, genom att ha någon form av anslag som vi hjälper dem att betala skulder med? Jag är egentligen mycket överraskad över att detta är en av de stora stridsfrågorna i den här debatten. Det hade varit ganska rimligt att på den här punkten komma överens, samtidigt som det står i propositionen att man bör eftersträva att också andra länder finner ungefär samma vägar, så att vi gemensamt, på bred front kan hjälpa de fattiga länderna att bli av med sina stora skulder. När det gäller de grundläggande mänskliga rättigheterna finns det, fru talman och ärade ledamöter, många regimer i världen som vi i vårt land inte är beredda att acceptera. Vi är medvetna om att den svenska demokratin och den nordiska demokratin i dess olika former inte omedelbart kan planteras ut itredje världen. Det är självklart. Många regimer kränker, på ett sätt som vi tycker är avskyvärt, de mänskliga rättigheterna. Då gör man det lätt för sig genom att säga: Ta bort biståndet, den där regimen tycker vi inte om! Jag vill gärna upprepa vad jag sade för ett år sedan, i förra årets biståndspolitiska debatt: Det är inte till regeringarna vi ger pengar. De stackars människorna, som dör i torkan, som dör i sjukdomar därför att man saknar resurser och medicin att bota dem, barnen som sitter med uppsvällda magar och skriker, vet inte ens vad regeringen heter. De har ingen aning om dess politiska färg. De har ont och de är hungriga. Och det är till dem den svenska solidariteten vänder sig. Det är till dessa människor det svenska biståndet skall gå. Fru talman! Om vi kan förbättra den ekonomiska situationen, om vi kan hjälpa dessa människor i fråga om utbildning, om vi kan förstärka kvinnornas ställning, t.ex., är det i och för sig medel att nå fram till bättre demokratiska förhållanden och till ökad respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vad vi än har för oss i det internationella samarbetet, skall naturligtvis den väsentliga utgångspunkten vara att varje enskild människa har ett egenvärde, och det skall vara vår strävan att slå vakt om detta, att hjälpa alla människor att få leva ett liv i mänsklig värdighet.

Fru talman! Stig Alemyr har alldeles rätt när han säger att jag är kritisk mot socialdemokratisk biståndspolitik. Den är fastlåst. Det finns inget tecken på omprövning inför Bai Bang eller ananasfabriker. Den fortsätter sin regimorientering, sin kravlöshet. Nu tillkommer t.o.m. betalningsbalansstödet, som faktiskt inte ens utrikesutskottets majoritet vet hur det skall användas! Vad säger Stig Alemyr om riksrevisionsverkets kritik av importstödet? Det kommenterar han inte! Jag håller med utrikesutskottets ordförande: Det hände för litet under den borgerliga tiden. Men det hände ändå något: Miljöoch markvårdsanslaget infördes, programmet till Cuba avslutades, landramen till Vietnam sänktes och posten som biståndsinspektör inrättades. Vad hände sedan, när socialdemokraterna återkom till kanslihuset efter valet 1982? Jo, miljöoch markvårdsanslaget avskaffades, posten som biståndsinspektör avskaffades och anslaget till Vietnam höjdes. — Jag vet inte om utrikesutskottets ordförande tycker att detta var ett bra initiativ. Den nyorientering som vi borgerliga är överens om finns väl uttryckt i utrikesutskottets sammanfattning av betänkandet, och jag tror att Stig Alemyr väl känner till den. Vad beträffar biståndsanslaget har jag redan sagt här i kammaren att när effektiviteten i biståndet höjs, när nyorientering är genomförd, när biståndet bättre når fram till dem som vi vill hjälpa, då vill vi moderater också öka biståndsanslaget.

Fru talman! Jag är tacksam att utskottets ordförande trots allt mera betonade det som förenar än det som skiljer. Det är ju de praktiska frågorna när det gäller hur vi fördelar biståndet som det råder skilda meningar om, och de tål ju att diskuteras. Stig Alemyr frågade vad som hände under den borgerliga regimens tid och sade att det då fanns en handlingsförlamning. Jag vill bara konstatera att den handlingsförlamningen inte var större än att vi under hela denna tid uppfyllde enprocentsmålet. Det var först när den kraftfulla socialdemokratiska regeringen tillträdde som vi sänkte biståndet under det strecket. Stig Alemyr tog fram Kotmaleprojektet. Det förekom formella brister i handläggningen av det - all right. Men jag vill säga att Kotmale var ett av våra mest lyckade misslyckanden. Det är ett projekt som nu är i det närmaste färdigt — invigningen kommer väl att ske under sommaren. Det har av granskare från SIDA betecknats som ett av våra mest lyckade biståndsprojekt. Beträffande den biståndspolitiska utredningen säger Stig Alemyr att vi har haft sådana med tidsintervall på ungefär tio år. Det finns ingenting som säger att just den tidsintervallen skulle vara den rätta. Närhelst det finns behov av att ompröva hur u-hjälpen skall fördelas bör vi låta utreda bättre former. Vi anser från oppositionen att den tiden nu är inne. Vi behöver en snabb, målinriktad utredning som tar upp de här problemen. Det är ingen taktik från vår sida, utan det är uttryck för omsorg om u-landshjälpen. Att man tog bort anslaget när det gällde miljö, markvård och energi betraktar vi som en olycklig politisk markering. Stig Alemyr säger att vi är ense om att pengar bör avdelas för ändamålet, men då frågar jag: Vad fanns det för anledning att ta bort rubriken som angav till vilket ändamål anslaget skulle gå? Bakom demokratimålet, slutligen, ligger den filosofin att det inte går att nå effektivitet i en humanitär och ekonomisk hjälpinsats till ett folk som förtrycks och där de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Det är också en betydande risk att den svenska u-hjälpen under sådana omständigheter av en förtryckarregim begagnas i deras propaganda för att förstärka förtrycket av det egna folket.
Fru talman! Margaretha af Ugglas vill inte tala om för oss hur stort biståndet blir i nästa budgetproposition, om det blir en borgerlig regering i höst. Hon säger att när man har uppnått vissa mål, kan man gå upp till I 96 av BNI. Men då skall ni ju först utreda dessa frågor, och innan ni hinner rätta till vad ni anser är galet går det flera år. Nu valde utskottets vice ordförande, Sture Korpås, i stället att tala om att det blir 1 26. Det betyder att vi har fått reda på att i en mycket avgörande del av regeringspolitiken mittenpartierna nu kommer att köra över moderaterna. Kan moderaterna vara med i en regering där de övriga regeringspartierna ökar en anslagspost med kanske 1 miljard kronor? Det är en utomordentligt märklig situation, som jag aldrig tidigare har hört talas om. Margaretha af Ugglas vill alltså någon gång i framtiden höja bidragsbeloppen, medan Sture Korpås säger sig vilja göra det med detsamma. Jag undrar om inte väljarna vill ha klarare besked huruvida Margaretha af Ugglas moderater vill ingå i en regering där de på detta skändliga sätt blir överkörda av de andra borgerliga partierna. Jag frågade tidigare vilka stora insatser som gjordes under de sex borgerliga åren för att omorientera det svenska biståndet. Margaretha af Ugglas räknade bara upp några detaljer, som väl knappast kunde sägas vara exempel på en omorientering av biståndet. Ni hittade på en rubrik om miljö etc. Verksamheten har inte minskat på det området sedan dess. Inte heller det kunde väl sägas vara en omorientering av det svenska biståndet. En biståndsinspektörstjänst inrättades, och inte heller det kunde sägas vara en påtaglig insats för omorientering av biståndet. I dag sitter två personer i UD och utvärderar biståndet. Vi gör, som jag sade tidigare, vad vi kan för att det skall bli så bra som möjligt. Att det finns en person som kallas biståndsinspektör eller att man i annan ordning försöker utvärdera verksamheten innebär inte någon förändring av biståndsinsatserna. Margaretha af Ugglas sade att det inte var riktigt så mycket som hon hade hoppats på. Nej, det var tydligen någon annan som satt och bromsade nyorienteringen i den gamla borgerliga regeringen. Det hände ingenting — det kan vi tydligen vara ense om. Till Rune Ångström vill jag säga att vi ansåg att Kotmaleprojektet, när det tillkom, var felaktigt. Det är möjligt att vi skulle ha kunnat använda de pengarna på ett för det landet bättre och effektivare sätt. Men nu när projektet är färdigt vill också jag intyga att det är ett väl genomfört projekt. Det finns ingen anledning att kritisera den nu färdiga anläggningen, där svenska industrier tillsammans med den srilankesiska regeringen gjort utmärkta insatser för att nå ett bra resultat. Det vill jag gärna ha sagt för att på den punkten undvika alla missförstånd. Beträffande biståndsbalansstödet vill jag säga att när utskottet på en hel sida säger hur man anser att det skall användas, då är det naturligtvis på vanligt sätt en anvisning till regeringen, som måste rätta sig därefter.
Fru talman! Jag är förvånad över att utrikesutskottets ordförande bagatelliserar så viktiga frågor och principer för biståndet som en utvärdering innebär. Jag tror att för biståndsviljan hos svenska folket är kontroll och utvärdering av att biståndsmedel används väl en viktig punkt. Utrikesutskottets ordförande bagatelliserar också en så viktig princip som att svenskt bistånd inte får utgå till krigförande länder. Det faktum att landprogrammet till Cuba avslutades hade att göra med att Cuba hade legotrupper i en lång rad länder. Jag tror inte att svenska folket tycker att det är bra. Jag är således förvånad över att utskottets ordförande bagatelliserar så viktiga frågor. Jag tror inte att Stig Alemyr behöver oroa sig för en borgerlig regeringskris i fråga om u-hjälpen. Det allra viktigaste är att vi är ense om en nyorientering av biståndet på en lång rad väsentliga punkter. Jag tror att vi också skall kunna komma överens om biståndsanslagen. Själv har jag deklarerat vår uppriktiga vilja för kammaren att när biståndet får en bättre inriktning, där vi känner att det gör nytta, då är vi beredda att höja biståndsanslaget.

Fru talman! Jag vill bara kort kommentera regeringsalternativet då det gäller biståndet. Jag anser att efter den deklaration som Margaretha af Ugglas gjorde i replikskiftet med mig tidigare i debatten står det klart, att i händelse av en borgerlig seger i det kommande valet kommer biståndsmålet på 196 att bibehållas. Vi kommer att tillsätta en snabbutredning beträffande de biståndspolitiska målen och medlen och med den som grund uppfylla enprocentsmålet.
Fru talman! Nu har även folkpartiets företrädare i utrikesutskottet talat om att moderaterna måste ge sig för de andra och inte lägga sig under 1 96 av BNI. Det konstiga är att Margaretha af Ugglas inte talar om detta. Enprocents målet skall, säger hon, återställas först sedan det har gjorts utredningar och en omorientering av biståndspolitiken. Det är alltså företrädare för mittenpartierna som nu bestämmer, och det betyder i praktiken att moderaternas besparingsförslag inte är värda ett skvatt. Det är bara luft alltihop, och syftet är att man vill låtsas vara mera besparingsivrare än de andra partierna. Nu har vi fått en borgerlig deklaration där det sägs att man inte bryr sig ett dugg om moderaterna på den punkten. Man kör helt enkelt över dem. Sedan vill jag säga till Margaretha af Ugglas att om jag nu har uppfattats så att jag bagatelliserar vikten av att utvärdera biståndet, då har jag grovt missförståtts. Jag hoppas att ingen annan uppfattade mig så. Jag har sagt att det innebär inte bättre utvärdering att man har en biståndsinspektör än att man på annat sätt, med flera befattningshavare, försöker utvärdera biståndet. Det görs i utrikesdepartementet. Man har valt en annan teknik än denna enda tjänst. Det innebär ingen bagatellisering. För mig är en utvärdering av biståndet utomordentligt betydelsefull. Jag har heller inte bagatelliserat frågan om bistånd till krigförande länder, utan jag sade inledningsvis att kolleger till mig kommer att ta upp andra punkter i betänkandet, med hänsyn till den ärendefördelning vi har gjort inbördes. Det var skälet för mig att inte ta upp den problematiken. Jag tycker att det är djupt allvarligt i och för sig när länder som mottar svenskt bistånd för krig i andra länder. Jag tycker att det är djupt allvarligt när länder över huvud taget, antingen de får bistånd eller inte, för krig i andra länder. Det ingår i vår utrikespolitik i andra sammanhang att försöka förhindra de brotten mot andra människor och mot mänskliga rättigheter.